Herr talman! Då får vi en liten debatt också så här på sena kvällskvisten! Jag vill inte polemisera med Rolf L Nilson, utan jag vill passa på tillfället att tala om hur vi ser på Vattenfalls roll. Vi behöver, som Rolf L Nilson påpekade, energitjänstföretag i Sverige. Vi tror att många eldistributörer kan arbeta på det sättet. Vi har också sett exempel på att Vattenfall har gjort en del satsningar i stora projekt — Projekt 2000 t.ex. — för att effektivisera elanvändningen, vilket är så oerhört viktigt. Men - låt mig säga det, herr talman — hela kulturen i Vattenfall är ändå mycket produktionsinriktad. Jag tror att det är svårt att i Vattenfall få beröm från högsta ledningen för att man minskar elanvändningen genom att lära människor att använda el effektivare — det är så att säga inbyggt att elanvänd ningen skall öka. Jag tror att det är svårt att inom överskådlig tid rå på den = Prot. 1989/90:132 kulturen. 31 maj 1990 Och det är bråttom, herr talman. Det är bråttom att vi får en effektivare 5 Vissa frågor rörande energianvändning i Sverige. Därför tror vi att det är bättre att Vattenfall får ” å statens vattenfallsrenodla det man där redan är bra på och att andra sysslar med dessa nya och k veri viktiga saker. Det innebär ändå att Vattenfalls roll kommer att minska. I det sammanhanget kan jag passa på att yrka bifall till reservation 4, som handlar om Fagersta kommuns energiverk och Vattenfalls roll där. Ursprungligen begärde jag ordet i det här ärendet för att prata om naturgas och SwedeGas. Jag var på förmiddagen i dag på ett seminarium om kraftvärme, och där räknade man upp en lång rad fördelar med kraftvärme som ett allt viktigare och lönsammare sätt att generera el samtidigt som man försörjer områden i närheten med värme. Några av de många argument man anförde var minskad sårbarhet och minskat transportbehov. Det här var så att säga ett decentraliserat sätt att försörja Sverige med el samtidigt som man täckte värmebehovet. Man sade att man lika gärna kan använda biobränslen som naturgas. Jag kommer därmed in på naturgasen. Vi är i miljöpartiet bekymrade över den mycket kraftiga ökning av naturgasanvändningen — eller fossilgasanvändningen, som vi anseratt den rätteligen bör kallas — som planeras av SwedeGas. Fossilgasen är ett miljövänligare bränsle än kol och olja — vi vet det. Men användningen av den ökar också koldioxidutsläppen jämfört med om man använder biobränslen — av det skälet att om man använder biobränslen ingår de så att säga i den naturliga cykeln. Koldioxiden tas sedan upp av växterna, och om man bara odlar de träd eller energigrödor som behövs för att kunna använda biobränslen tar man så att säga också hand om koldioxiden. Det måste vi göra på ett helt annat sätt. Vi kan inte fortsätta att ta upp saker ur underjorden och bränna dem och få allt högre koldioxidhalter. Många människor oroar sig verkligen över det numera. Eftersom naturgasen ändå är miljövänligare än kol och olja tycker vi att det är viktigt att de länder som har en mycket svårare situation än vi har — framför allt länderna i Mellaneuropa och även Polen — får använda naturgasen, medan vi ökar vår användning av biobränslen. Det är redan en mycket känd teknik, och den förbättras alltmer vartefter. Vi vill alltså att det blir en så stor satsning som möjligt på biobränslen och att man tar det mycket försiktigt med naturgasen. För att snabbt bli av med kärnkraften kan det vara rimligt att man använder fossilgas i de områden där man redan har dragit fram fossilgasledningar. Men vi anser inte att man skall låsa mer kapital genom att bygga ytterligare fossilgasledningar genom Sverige. Dessutom är vi mycket mycket rädda för att fossilgasen kommer att konkurrera ut biobränslena, speciellt som SwedeGas — låt mig säga det — använder marknadsföringsmetoder som aldrig någonsin skulle godkännas i USA. Vi säljer gas billigare än den energi ni köper i dag! — sådant skulle inte tillåtas i andra länder där det råder fri konkurrens. Man konkurrerar inte genom att bara bjuda under, oberoende av vad andra bjuder. Av de här skälen, herr talman, anser vi att naturgasen så att säga blir bättre kontrollerad och att den kan användas på ett mera sansat sätt, om staten 157 behåller kontrollen. Det är därför vi menar att staten skall förvärva aktierna från Vattenfall. Vattenfall skall inte heller tillåtas bygga upp ett nytt storskaligt system efter kärnkraften med hjälp av naturgasen. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 vid det här betänkandet.

Herr talman! Skall vi klara kärnkraftsavvecklingen fram till år 2010 med en första början 1995/96, fordras det en energipolitik som stöds av breda majoriteter i den här kammaren. De inledda förhandlingarna på partiledarnivå får visa om det går, men jag upplever att de skrivningar som centerpartiet står för i reservation 1 är en invit inför dessa diskussioner. Jag noterar det och hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att den ambitionen finns. Jag ser också gärna en del av Rolf L Nilsons anförande som ett sätt att mäska i det här sammanhanget. Sedan får vi se vad den kommande energipropositionen redovisar i form av ett faktiskt resultat. Vi kan väl räkna med att då få svar på om det nu bara var svalor i försommaren eller om det innebar något mera. Skall vi lyckas med den mycket ambitiösa energipolitik som Sveriges riksdag beslutat om, fordras det deltagande av alla aktörer på området. Därför kan vi inte från utskottsmajoritetens sida acceptera den begränsning som sker vare sig i vänsterpartiets reservation 2, där industrin inte skall få delta, eller i miljöpartiets reservationer 3 och 4, där Vattenfall inte skall vara med. Vad beträffar Vattenfall kan vi ändock notera den ganska kraftiga satsning som där görs i syfte att få en inriktning mot ett energitjänstföretag. Det finns en mycket klar målsättning att åstadkomma en verksamhet som resulterar i minskad elanvändning. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 39 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Åke Wictorsson talade i sitt anförande om vad som är möjligt. Det är viktigt att i det sammanhanget tala om olika typer av möjligheter. Det är, herr talman, tekniskt och ekonomiskt möjligt att avveckla kärnkraften i Sverige. Alla vet väl att i miljöpartiet vill vi ha en mycket snabb avveckling. Vi är ense med några andra partier om att avvecklingen i vart fall skall påbörjas omgående. Jag skall inte i kväll hålla på och tvista med de andra om tidsplanen — vi är alltså överens om att man skall börja nu. Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att också fullfölja den avvecklingen, i vart fall naturligtvis till den tidpunkt som anges numera, år 2010. Egentligen skulle det ha varit 2005. Den tredje möjligheten som man kan tala om är den politiska möjligheten. Det finns ett behov av att informera människor om att de två andra möjligheterna föreligger, att avvecklingen är tekniskt och ekonomiskt möjlig, att man inte hela tiden målar upp de väldiga svårigheterna. När man i andra länder vill genomföra en reform, talar man om möjligheten. Här i Sverige är vi väldigt duktiga på att i stället stöna förfärligt över hur svårt och praktiskt taget omöjligt allting är. Särskilt förvånande är det att iaktta industrins uppträdande. Vi har en väl = Prot. 1989/90:132 utvecklad industri i Sverige, och den har inte kommit dithän genom att hela — 31 maj 1990 tiden tala om hur omöjligt allting är, utan den har kommit så här långt genom N Vissa frågor rörande att den har varit utvecklingsvänlig och vågat satsa på det nya. Men plötsligt ji SR z statens vattenfallsär allting så förfärligt tungt och svårt. Det är synd, herr talman. Jag tror att k industrin behöver ruskas om och behöver få den möjlighet som det innebär att vi satsar på en ny energiteknik i Sverige. För att det inte skall uppstå några missförstånd vill jag säga att jag tycker att de människor i Vattenfall som arbetar i Projekt 2000 gör ett fint jobb. Vi är bara rädda för att deras verksamhet kan komma att förhindras, om de är väldigt lyckosamma. Vi har inte kunnat avläsa och tror inte att det ligger i Vattenfalls övergripande affärsidé att faktiskt minska energianvändningen i Sverige, och det är vad som krävs för att våra barn skall få en trygg framtid. Vi måste halvera energianvändningen i den industrialiserade världen inom en 25-årsperiod. Det behövs andra krafter än de som nu sitter i Vattenfalls ledning för att förverkliga en sådan sak.

Herr talman! Riksdagen kommer senare i år att fatta ett energipolitiskt beslut. Det är klart att det är bra om det kan bli en bred uppslutning kring det. Det välkomnar väl alla. Men det är ännu för tidigt att säga vad förhandlingarna kommer att leda till och vad propositionen kommer att innehålla, så det får vi väl återkomma till. Vad vi vill tala om i reservation 1 är varför vi inte accepterar ägarförändringen i SwedeGas. Vi tycker att det är viktigt att inte komma ini ett för stort naturgasberoende i stället för kärnkraftsberoende. Därför måste det ges klara signaler till kraftintressenterna om att det bör ske en omställning till inhemsk, förnybar energi. Under den livsmedelspolitiska debatt som förts har det talats mycket om biogrödor, och det är viktigt att få in också bioenergin i vårt energisystem. Det är inte minst nyttigt för miljön, men vi måste då ge rätta signalerna och också ge biogrödorna en chans. Det är detta vi vill tala om i reservationen.
Herr talman! Jag är överens med Åke Wictorsson när han säger att det krävs en bred enighet för att få ett hållfast och hållbart beslut om den framtida energipolitiken. Där vilar ansvaret väldigt tungt på SAP, som trots allt utgör den viktigaste och största delen i den majoritet som fattar beslutet, hur den än kommer att vara sammansatt. I det sammanhanget vill jag säga att det krävs en helhetssyn när man fattar energibeslut som skall ha lång verkan framöver, där åtminstone alla väsentliga faktorer som bidrar till koldioxidutsläpp och utsläpp av annan växthusgas beaktas. Det innebär att man t.ex. måste ta med trafiksektorn i sådana resonemang. När det gäller ägandet av SwedeGas vill jag ändå hålla fast vid att det är olämpligt med privata inslag av den storlek som har föreslagits i affären eller större.

Jag tycker att det är synnerligen olyckligt att man i det här sammanhanget släpper en så stor del som 30 26 av ägandet till privata händer.

Ärade kammarledamöter! Vi kan ha olika uppfattningar om mycket här i livet. I ett öppet samhälle har vi rätt att framföra våra skilda åsikter om saker och ting. En fri debatt är grundläggande för demokratin. Annars gror lätt missnöjet i det tysta och klyftor skapas i samhället. Vi må ha olika uppfattningar om ett och annat i flyktingoch invandrarpolitiken. Men oberoende av detta är människovärdet av grundläggande betydelse. Alla människor har ett lika värde, och alla människor varifrån de än kommer har rätt att behandlas och respekteras som människor. Som demokrater förenas vi i vårt fördömande av rasism och invandrarfientlighet. Sverige är inget isolerat land. Den tiden är för länge sedan förbi. Vi är nu mer än någonsin beroende av andra länder och folk för vår välfärd, för vår utveckling och för vår kultur. Så har många invandrare kommit hit och utvecklat vårt samhälle och berikat vår kultur. Så har flyktingar och invandrare kommit hit och blivit en tillgång för vårt land — inte en börda. Vi har gamla och fina demokratiska traditioner, vi värnar om mänskliga rättigheter. Vi är engagerade i miljöfrågor, fredsfrågor och andra samhällsfrågor. Men de senaste dagarna har mörka skuggor skjutit in över vårt land. De nedbrända flyktinganläggningarna har starkt upprört oss. Brandfacklorna och molotovbomberna är en skamfläck för Sverige. Dessa brott skall nämnas vid sina rätta namn: det är kriminella handlingar; det är avskyvärda gärningar både mot flyktingarna, mot vår demokrati och mot alla de i vårt land som står för humanitet och generositet. Det är en angelägen uppgift för polisen att så snart som möjligt ta fast dem som gjort sig skyldiga till illdåden. De ansvariga måste ställas till svars. Det finns ingen ursäkt för deras vidriga motiv och handlingar. I Sverige bor i dag över en miljon invandrare och invandrarättlingar. Tusentals och åter tusentals av dem kom en gång i tiden från andra länder i Norden och från många andra länder ute i världen. Många kom hit till oss undan förtryck och förföljelse från totalitära samhällssystem. De är nu svenska medborgare sedan många år, men de är ändå invandrare till vårt land. Många grips av oro för vad vilda hjärnor kan ta sig till. Alla människor som vistas i Sverige skall självklart kunna leva i trygghet; de skall kunna gå ut också på kvällstid utan att behöva känna fruktan. Vår inställning till rasism och invandrarfientlighet är solklar. Värdegemenskap och samsyn i dessa frågor bildar grunden för vår avsky och vårt avståndstagande över de nidingsdåd som begåtts mot flyktingar, invandrare och asylsökande. Vi — svenska folkets valda representanter — tar klar ställning mot rasism och invandrarfientlighet. Vi kan med vårt eget ställningstagande vinna allt fler till aktiva insatser för ett värdigt bemötande av dem som kommit till vårt land. Sverige är en demokrati med många och starka folkrörelser, som inte på länge har haft en angelägnare uppgift än att i samverkan göra rent hus med rasism och invandrarfientlighet. Rasism är ett smygande gift, som vi tillsammans måste hålla efter och försöka ta död på. Riksdagen och dess politiska partier skall inte tveka i kampen. Extremister och våldsverkare skall inte tillåtas att breda ut sig. Detta är vår hälsning och vårt besked till oroliga människor. Mycket skulle vara vunnet om allt fler kom till insikt om de flyendes situation. Vem är mer värnlös än den som är på flykt? Vem längtar mer efter ny samhörighet och vem vill mer skapa något nytt för sig och sina barn än den som flytt och lämnat allt bakom sig? Vem har större behov av medmänsklighet och generositet? Det som hänt runt om i vårt land innebär att förföljda och plågade människor blivit ännu mer förföljda och plågade. Att vi visar medmänsklighet och generositet är oerhört viktigt för dem. Men det är också viktigt för oss själva, en förutsättning för att vi skall bibehålla vår värdighet som människor och vår självrespekt. Jag vill läsa några rader av Stig Dagerman, ur boken ”Dagsedlar”: Flykten valde oss Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda — men ändå frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär! Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. Den valde oss på vägen. Nu är vi här. Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Herr talman! Jag vill börja med att anknyta till det tema vi haft för den här stunden tillsammans i kammaren, nämligen det faktum att det har brunnit runt om i landet. Det har förekommit mordbränder och bensinbomber. Vi blev skakade, upprörda, förbannade, för vi insåg att det brinner av ondska. Dumheten är lättantändlig, och den har sannerligen fått bränsle av lögner och fördomar den senaste tiden. Men det brinner också på ett annat sätt. Det brinner i många hjärtan, av solidaritet, av samförstånd, av en vilja att värna våra grundläggande gemensamma värderingar. Det var därför mycket bra att vi kunde börja dagens sammanträde med den här manifestationen i kammaren. Jag har efterlyst den tysta majoriteten. Den stora majoritet av det svenska folket som — även om den kan ha olika synpunkter på delar av den svenska flyktingoch invandrarpolitiken — likafullt är enig i sitt avståndstagande mot främlingsfientlighet och rasism. Förhoppningsvis ser alla nu tydligt vilka krafter som är i görningen. Och man ser också att det inte duger att huka eller kanske t.o.m. nicka med när fördomar och lögner odlas. Men nu rör det sig också ute i landet. Man gör manifestationer mot rasism och främlingsfientlighet runt om i Sverige. Partier och folkrörelser engagerar sig. I den här kampen står alla riksdagspartier eniga. Jag hoppas denna rörelse fortsätter och blir starkare, inte minst bland våra ungdomar. Det är i dag precis två veckor sedan vi här i kammaren diskuterade regeringens proposition om åtgärder mot etnisk diskriminering. Också då stod vi eniga — kanske mer eniga än någonsin på många punkter. Jag pekade då på att vi inte får glömma bort att det normala faktiskt är att svenskar och invandrare lever sida vid sida utan några stora motsättningar. Man har sagt att invandringen har medfört den största förändringen av svenskt samhällsliv sedan den industriella revolutionen. Denna förändring har skett på några decennier, och den har skett utan allvarliga konflikter och djupgående motsättningar. Det är egentligen något enastående, som vi inte alltid tänker på. Det enastående är just att vi knappast tänker på det. Det har varit ett framsteg i det tysta. Självfallet har denna förändring också skapat osäkerhet, oro och rent av rädsla hos en del svenskar. Kanske inte minst hos äldre människor. Man tror att det egna sättet att leva skulle vara hotat. Man ser en gammal svensk, väldigt enhetlig kultur möta främmande inslag. Denna oro måste vi ta på allvar. Vi får inte brutalt och ”von oben” — för att använda ett invandrat uttryck — fördöma människor med denna oro och kalla dem för rasister. Vi måste lyssna, samtala, övertyga — inte fördöma. Bilden av det mångkulturella Sverige är på många sätt väldigt positiv. Vi måste komma ihåg det. Det är ju så att blicken gärna söker sig till det avvikande, det dramatiska, och inte mot det präktiga alldagliga vardagslivet. Jag vill också understryka att jag inte säger detta för att släta över eller förringa det som har hänt. Jag säger det i polemik mot dem som nu i brev, insändare eller på annat sätt försöker skapa bilden av ett Sverige på marsch mot flyktingarna. Jag säger det inte heller för att påstå att det är min eller socialdemokratisk invandrarpolitik som har varit framgångsrik. Det har ju också funnits invandrarministrar av annan partifärg under denna period, och det har framför allt funnits en bred parlamentarisk enighet om de invandrarpolitiska målen. Vi får aldrig bli självgoda och gömma undan problemen och svårigheterna. Men vi måste ha en blick för helheten, att vi faktiskt bor tillsammans, lever tillsammans, arbetar tillsammans, går i skola tillsammans, går på föräldramöten tillsammans, spelar fotboll tillsammans och spelar rockmusik tillsammans. Herr talman! Precis som talmannen underströk är den öppna debatten livsnerven i demokratin. Vårt samhälle utvecklas genom att olika ståndpunkter bryts mot varandra. Det är vår skyldighet i den här kammaren att kämpa för våra olika uppfattningar. När det gäller invandraroch flyktingpolitiken kan vi i enskildheter också ha olika uppfattningar. Dem skall vi strida för, och det skall vi för övrigt göra också här i dag. Det finns alltid sådant som kan göras bättre. Vi behöver alltid nya idéer, och de måste prövas i en fri debatt. Men vi har också en skyldighet, och det är att visa att vi står eniga. Riksdagen har i dag visat att den står enig i fördömandet av de rasistiska och främlingsfientliga budskap och också av de handlingar som dessa budskap kan inspirera till i form av banditdåd och mordbränder. Den gemensamma fronten mot främlingsfientligheten måste vara tydlig. Vi måste visa att varken de verbala eller de handgripliga attackerna kommer att löna sig. Det är också viktigt att komma ihåg att käbbel och splittring på den här punkten i kammaren egentligen är vad extremisterna vill ha, eftersom de då får manöverutrymme och debattutrymme. Vi får därför inte heller göra partipolitik av bränderna. Det skulle vara ansvarslöst av någon av oss att anklaga och hävda att det ena eller andra partiets politik legitimerar rasismen. Vårt gemensamma ansvar måste stå över önskan att vinna kortsiktiga demagogiska poäng. Nu måste vi visa att vi är förenade i den grundläggande frågan: rör inte min granne, rör inte min kompis, rör inte min arbetskamrat, rör inte de grundläggande demokratiska värderingar som styr vårt samhälle. Herr talman! En av de saker vi var överens om för två veckor sedan var att utreda frågan om lagstiftning mot etnisk diskriminering. Jag kan nu meddela riksdagen att regeringen i går fattat beslut om att tillsätta en'sådan utredning. Uppgiften är att se över möjligheterna att med en lagstiftning utöka skyddet mot organisationer som främjar och uppmanar till diskriminering. Utredningen skall också undersöka möjligheterna att lagstifta mot etnisk diskriminering i arbetslivet. För ett år sedan, när vi behandlade frågorna kring invandrarverkets resurser och lagstiftningen, var det kortare väntetider som var de förlösande orden. En snabbare beslutprocess skulle bl.a. bidra till att motverka fördomar och misstänksamhet från svenskarna. Detta vid sidan om att det naturligtvis också finns en humanitär aspekt utifrån flyktingens eller den asylsökandes situation. Nu börjar vi, trots ett kraftigt ökat antal ärenden i höstas, få ner väntetiderna. Det är tack vare de förstärkningar som har tillförts polisen, invandrarverket och departementet. Vi ville inte på några villkor ge avkall på ambitionen att få ner väntetiderna. Nu är det i debatten helt plötsligt någonting annat som är allena saliggörande, nämligen att den asylsökande skall arbeta under väntetiden. Att väntetiden skall vara så kort som möjligt är det knappast någon som talar om längre. Jag vill inte påstå att tillfälliga arbetstillstånd för asylsökande är något nytt påfund. Det har diskuterats tidigare, och det påpekas för övrigt i utskottets betänkande. Men aldrig har det väl så till den milda grad varit trollspöet mot allt, inkl. illdåden att bränna baracker. Kanske kunde det också här vara på sin plats att titta litet på vad som förenar oss snarare än vad som skiljer. Jag är övertygad om att alla är överens om att de som får ett uppehållstillstånd så snabbt som möjligt skall ut i eget boende och ut på arbetsmarkna den. Rätten till arbete är grundläggande i den invandrarpolitik vi är så överens om. Arbetslinjen i kommunmottagandet är ju vad vi mer eller mindre vill tvinga fram med det nya statsbidraget. Det diskuterade vi också och var överens om för två veckor sedan, den 18 maj. I går redogjorde arbetsmarknadsstyrelsen och invandrarverket för hur de vill samarbeta för att nå det syftet. Det är alldeles utmärkt att de gör detta och visar det så snabbt efter det beslut som fattades i kammaren för 14 dagar sedan. Jag tror att ett sådant samarbete är alldeles nödvändigt, om vi skall kunna förverkliga den politik som riksdagen vill ha. Men regeringen vill gå vidare. Nästa vecka får arbetsmarknadsstyrelsen — som ändå har ansvaret i frågorna — i uppdrag att redovisa vilka åtgärder man vidtagit det senaste året för att flyktingar skall komma in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller i produktivt arbete. Dessutom skall AMS då närmare redogöra för de tankar och förslag man har om skilda former av arbete eller sysselsättning för asylsökande. Regeringen får därefter pröva om det finns ytterligare åtgärder — med betoning på ytterligare, vi har diskuterat mycket om detta — som kan ge meningsfull sysselsättning åt asylsökande utan att det som utskottet säger ”kan befaras leda till en uppluckring av principen om den reglerade invandringen”. Här finns det en olika syn på frågan om tillfälliga arbetstillstånd avsedda för reguljärt avlönat arbete. Men jag tror att vi är överens om att det viktigaste vi kan göra för asylsökande är att korta väntetiderna. Meningsfull sysselsättning under väntetiden är också ett givet mål. Där förekommer många alternativ och initiativ. Här hoppas jag att tusen blommor skall få spira. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör inriktas på dem som har tillstånd men ännu inte fått arbete. Arbetslösheten är låg — också bland invandrare. Men fortfarande finns omkring 50 000 flyktingar som kommit hit de senaste åren och som inte har arbete. Kraftiga åtgärder har satts in och kommer att sättas in för dessa människor — oavsett om de redan har en bostad och söker arbete eller om de är kvar i förläggningen i väntan på bostad och arbete. Där har vi för närvarande de längsta väntetiderna. Regeringen ser med intresse fram emot AMS redogörelse för effekterna av de extra medel på 56 milj.kr. som anslogs i november för just denna grupp flyktingar.

Herr talman! Det känns angeläget att från riksdagens talarstol i dag uttala moderata samlingspartiets kraftiga fördömande av de illdåd, de kriminella handlingar, som skett vid flera flyktingförläggningar. Ett demokratiskt samhälle kan aldrig stillatigande åse något sådant. I denna fråga vill jag anknyta till vad invandrarministern sade. Därom torde råda full enighet i denna kammare. S.k. experter har bl.a. i TV uttalat att det inträffade endast skulle vara ett handlande av ”busar” rätt och slätt. Men, herr talman, detta torde vara ett försök att förenkla och bagatellisera! Vad vi nu har fått uppleva är utslag av flyktingfientlighet. Det är djupt beklagligt att sådana värderingar tycks infiltrera vårt samhälle i dag. Denna fientlighet kan aldrig försvaras, men vi måste söka förklaringar för att förhindra en upprepning och för att förebygga en fortsättning. Jag vill även i denna fråga anknyta till vad invandrarministern sade om att vi måste ta människors oro på allvar — lyssna på dem, svara på deras frågor och förklara. Vi måste naturligtvis självrannsaka oss och fråga varför det har gått snett. Vari ligger då förklaringen? Uppenbarligen är det så att vår invandraroch flyktingpolitik inte är helt accepterad eller förankrad ute i samhället. Vi har inte sänt tillräckligt klara, entydiga signaler vare sig till invånarna i vårt eget land eller till omvärlden. Vi har inte heller lyckats nå ut tillräckligt väl med information om de regler som gäller. Det förhållandet att vårt mottagande av invandrare och flyktingar uppfattas som att det passiviserar och gör människor bidragsberoende ses som utmanande av allt fler. Alla är negativa till att flyktingar sitter i förläggningar i åratal och att de inte kan arbeta. Många vänder sig mot särbehandling och vad som betraktas som ”daltande” med friska arbetsföra människor. De ifrågasätter om det är verkliga flyktingar som kommer till vårt land. En del av det som sägs i den allmänna debatten är naturligtvis myter och fördomar, men en del har sin grund i otydlighet och inkonsekvenser i vårt handlande. Jag kommer, herr talman, senare i debatten att utveckla de moderata förslagen. Men jag vill redan nu hävda att om riksdagen i tid hade följt våra moderata förslag, skulle situationen ha varit annorlunda och på många punkter långt bättre än den är nu. Vi har glädjande nog på senare tid kunnat konstatera att många av våra förslag vinner allt större gehör såväl här i riksdagen som utanför detta hus. Herr talman! Förlorarna av att vi inte har fört en tillräckligt konsekvent och rakryggad politik är de många invandrare och flyktingar som nu oroar sig för sin framtid i Sverige. Det nu aktuella betänkandet behandlar främst förslaget om ytterligare 2,4 miljarder kronor utöver redan anvisade 1,5 miljarder kronor till förläggningskostnader.

Jag tycker att det är viktigt att ha detta i minnet. Vid mars månads utgång detta år fanns det inte mindre än ca 29 000 personer på förläggningar och slussar. Enligt invandrarverkets beräkningar kommer det den 1 juli i år att behövas över 31000 förläggningsplatser. 7000 8000 personer har redan uppehållsoch arbetstillstånd, men väntar på att få flytta till eget arbete och egen bostad. Alla i denna kammare hoppas naturligtvis på att invandrarverkets nya organisation kommer att fungera som det var tänkt när förslaget om den nya organisationen antogs för ett år sedan och att flyktingarna snarast möjligt skall kunna lämna förläggningarna. Erfarenheterna hittills visar emellertid att den fasta förläggningsorganisationen är mycket snävt dimensionerad jämförd med behoven. I reservation 1 begär vi en översyn av behovet av fasta förläggningsplatser. I reservation 3 pekar vi också på behovet av en förstärkt upphandlingskompetens vid invandrarverket. I reservation 5 återkommer vi — tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet — med kravet på rätt till arbete för asylsökande under väntetiden. Detta krav har vi moderater framfört i många år, och det har nu lyfts fram i debatten. Jag är helt överens med invandrarministern om att detta naturligtvis inte löser alla problem, men det skulle vara en positiv detalj i hela det stora komplexet. Det viktigaste är naturligtvis att väntetiderna förkortas och att flyktingarna får riktiga arbeten, men det ena goda förskjuter ju inte det andra. Nuvarande påtvingade passivitet och bidragsberoende är fruktansvärt påfrestande för de asylsökande, och det är också något av en grogrund för den flyktingfientlighet som vi dess värre ser allt flera prov på. Arbete kan under väntetiden ordnas genom temporära arbetstillstånd, men det kan också ordnas beredskapsarbeten och liknande. Jag har med intresse tagit del av den rapport som regeringen har lämnat. Det är bra att regeringen har blivit mer aktiv i denna fråga. I vissa stycken är det kanske litet senkommet, men bättre sent än aldrig. Det är viktigt att snäva fackliga intressen inte får utgöra något hinder. I reservation 6 upprepar vi vårt tidigare framförda förslag om en förhöjd svensk flyktingkvot. Det innebär att vi, enligt moderaternas mening, bör ta emot fler av de flyktingar som sitter i olika flyktingläger runt om i världen. Dessa flyktingar, som anvisas oss genom förmedling av FNs flyktingkommissarie, lever under mycket svåra förhållanden och bör därför prioriteras. I reservation 13 anser vi, liksom folkpartiet, att handikappade asylsökandes och flyktingars problem bör uppmärksammas särskilt och att rehabiliterande åtgärder bör komma till stånd redan under väntan på uppehållstillstånd. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 5 och hemställan i de delar av betänkandet i övrigt där vi är överens. Naturligtvis vidhåller vi de uppfattningar vi har deklarerat även i övriga reservationer, men med tanke på kammarens ansträngda tidsutrymme avstår jag från att yrka bifall till övriga reservationer.

Herr talman! Om riksdagen hade följt våra moderata förslag, skulle situationen vara helt annorlunda i dag på flyktingpolitikens område, sade Gullan Lindblad. Det tragiska med riksdagens flyktingpolitiska debatter är att det har varit en tummelplats och en tävling mellan de olika partierna om att visa humanitet och generositet. Det har varit en konkurrens där många har försökt att partipolitiskt profilera sig. I själva verket exploateras flyktingpolitiken för egna partipolitiska syften i stället för att man försöker hitta gemensamma lösningar för det gemensamma problem som vi i dag har. Statsministern sade häromdagen att de som begår handlingar av den här typen, terrorhandlingar, är fega kräk som inte kan delta i en öppen demokratisk debatt. Dessa människor utgör ett hot mot demokratin. Jag skulle vilja säga att nederlaget för den demokratiska utveckling som vi alla här i landet eftersträvar redan är ett faktum. Det förhållandet att det finns en växande grupp människor som är helt utanför vår värdegemenskap är ett nederlag för demokratin, som vi alla måste bära ansvaret för. Det finns en grupp människor här i landet som inte är mottaglig för argument och information, och redan detta är ett nederlag för den demokratiska processen. En del av den svenska befolkningen ser med misstänksamhet på och ifrågasätter den officiella politik som riksdagen beslutat om när det gäller detta område. Detta är delvis ett nederlag för vår demokratiska trovärdighet som politiska partier, och det bär vi ansvaret för. Jag anser att det är viktigt att belysa dessa aspekter. Det är viktigt att vi granskar vårt eget ansvar om vi inte, i en situation där vi mer än någonsin måste slå vakt om de demokratiska grundprinciperna, skall falla i självtillräcklighetens intellektuella stagnation. Vi är inte fria från ansvar. Vi har också genom dubbelbottnade budskap bidragit till en allmän okunskap, till mytbildningen och till de fördomar som finns i samhället i dag. Å ena sidan har vi undertecknat en överenskommelse i Genéve, enligt vilken vi förpliktigar oss till att ta emot alla som kommer till vårt land och söker politisk asyl och som är berättigade till detta. Å andra sidan har vi genom visumtvång och överenskommelser med andra länder till varje pris försökt att stoppa dessa människor att över huvud taget komma till Sveriges gränser. Vi har sagt att en människa alltid är en tillgång. De som kommer och knackar på vår dörr är inte i första hand palestinier, iranier och irakier, utan de är människor, och de är alltid en tillgång. Det rör sig om människor med förhoppningar, visioner, skaparkraft och kreativ förmåga, och därför måste vi välkomna dem. Samtidigt har vi fattat beslut som misstänkliggör dessa människor. Vi framställer dem som potentiella lycksökare. Vi försöker på alla möjliga sätt begränsa förutsättningarna för dem att komma till Sverige. Det dubbla budskapet bidrar till att skapa den okunskap och de fördomar som i dag finns i samhället, och för detta bär vi ett ansvar. Människorna i det här landet frågar: Varför kan inte de som i dag väntar månad efter månad på förläggningarna arbeta för sin försörjning? Men vi talar inte om det verkliga skälet. Det verkliga skälet är att om de asylsökande som väntar på uppehållstillstånd får möjlighet att arbeta och försörja sig, är vi rädda för att bli översvämmade av asylsökande som kommer hit för att utnyttja just möjligheten att kunna arbeta under den tid som de väntar. Jag är helt säker på att man i dag skulle kunna övertyga den svenska arbetarklassen om nödvändigheten av att slå vakt om solidariteten. Det går att övertyga hela det svenska folket om att solidariteten är en princip som är livsviktig för det samhälle som vi lever i. Jag är helt övertygad om att det svenska folket är berett till uppoffringar när solidariteten kräver sådana, bara vi kommer med raka, klara besked och förklarar vad vi från de politiska partiernas sida menar. Om vi inte gör det, lämnar vi utrymme för politisk exploatering av flyktingfrågan, där det pågår en tävling mellan olika politiska partier och organisationer om vem som är mest human och generös. Vi skall bygga vårt samhälle på grundläggande demokratiska principer. De som drabbas i första hand är flyktingar — de som vi säger att vi skall hjälpa. Det är inte fråga om några enkla problem. Jag är helt övertygad om att regeringen och regeringspartiet är minst lika angelägna som alla andra partier om att slå vakt om principerna om solidaritet, humanitet och medmänsk lighet som i dag prövas genom en generös flyktingpolitik. Jag är helt övertygad om att alla vill leva upp till den humana och generösa flyktingpolitiken och de värderingar som ligger bakom den. Frågan är då om man kan leva upp till det. Om så inte är fallet, varför kan man inte göra det? Vad beror det på att vi har dessa dubbla budskap i vår flyktingpolitik? Jag tycker att svenska folket är moget att förstå sakerna bara vi talar om dem och inte döljer dem bakom allmänna fraser. Dessa problem kommer att diskuteras även i debatten om nästa betänkande. Herr talman! När det gäller förläggningsvistelserna kan man notera ett visst nederlag. Bara det faktum att 8 000 personer med arbetstillstånd vistas i förläggningar under en period av högkonjunktur och uttalad efterfrågan på arbetskraft är ett nederlag. I detta betänkande har vi föreslagit från vänsterpartiets sida att flyktingar och asylsökande skall ha ordinarie sjukvård och inte bara akutvård. Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservationer.

Herr talman! Jag vill till Alexander Chrisopoulos bara stillsamt säga att vi alla i denna kammare är eniga i fördömandet av de illdåd och de kriminella handlingar som har skett. Det var det första jag sade i mitt inledande anförande. Sedan vill jag fråga vem som profilerar sig på ett negativt sätt i dessa frågor. Vem har orsakat att vi har fått en enorm turbulens kring utlänningslagstiftningen, som också onödigtvis har rört upp känslorna? Det är inte vi moderater. Vi har i utskottet arbetat för just de raka, klara linjer som skall ge entydiga besked till allmänheten, såväl i vårt eget land som utomlands.
Herr talman! Det är meningslöst att delta i en debatt som kan framställas som en tävlan mellan moderata samlingspartiet och vänsterpartiet. Jag kan bara konstatera att om man utgår ifrån rent partipolitiska intressen, så har Gullan Lindblad varit en mycket stor tillgång för vänsterpartiet. Men det är ointressant i sammanhanget, och jag vill inte fortsätta debatten på den nivån.

Herr talman! Manifestationen på morgonen kändes viktig och bra. I går var jag på en annan manifestation på Sergels torg. Den ställde upp för rätten till asyl och mot de illdåd som har ägt rum i Sverige. Det brinner i dag i Sverige, fastän det är mörkt och kallt i denna fråga. Men det är inte sådana bränder vi behöver, utan vi behöver bränder av kärlek och förståelse och av humanitet. Den branden måste vi tända i stället. Jag vill referera till ett ganska slitet citat av Martin Luther King, men det behövs verkligen i detta sammanhang. Det var inte de onda människornas ondska som upprörde honom, utan de goda människornas passivitet. Vi måste här låta alla goda krafter verka så att vi kan komma till rätta med den ondska som spirar på många håll — överallt i världen, men även här i Sverige. Det är inte bara fråga om humanitet, utan det finns internationell lag på att länder som har fred skall ta emot flyktingar från krigsdrabbade länder. Vi har skrivit på den flyktingkonvention där detta står, och vi skall följa den. Inget partis politik i dag kan legitimera rasism. Det tycker jag är helt riktigt. Det stämmer. Vissa beslut från myndigheter kan dock släppa loss sådana stämningar. Om man fattar beslut som är oerhört restriktiva och om man ändrar lagar och tar till undantagsklausuler m.m., kan det leda till, inte bränder, men en ökad fientlighet. Svenskarna är solidariska. De vill hjälpa människor som har det svårt. De vill ta emot flyktingar. Men om man får läsa och höra att det förekommer missbruk av asylrätten och att kanske hälften av dem som kallar sig flyktingar inte är flyktingar, blir svensken arg. Man vill satsa sina pengar och sin humanitet på dem som verkligen behöver det. Jag tror att man i annat fall känner sig utnyttjad. Jag anser att detta är helt fel, eftersom vi har andra kunskaper. Vi vet nämligen att ca 25 26 av de flyktingar som kommer till Sverige i dag uppvisar tydliga tecken på att de har varit utsatta för tortyr. Förmodligen är det bara toppen på isberget som man ser. All tortyr syns inte, så att läkarna kan konstatera det i efterhand. Nu är jag mycket glad för att man planerar krafttag mot rasistiska organisationer. Vi ville att man skulle förbjuda dem i lag, eftersom det inte har prövats. Det är helt klart att det finns en organiserad rasism i Sverige i dag, även om inte alla utslag som sker kommer ifrån dessa organisationer. Vi måste pröva något nytt i tid för att stoppa dessa organisationer. Att man skall ha rätt till arbete under väntetiden har miljöpartiet också sagt från början tillsammans med de borgerliga partierna. Vi tycker att det är självklart. Vi tar ju in sommararbetare. Varför kan inte de som väntar på asyl få arbeta? Det finns arbetsgivare som gärna tar emot dem. Alla kan naturligtvis inte få arbete. Man kan inte ha en lag som säger att alla skall ha det, men man skall naturligtvis försöka ge dem arbete. Vad är det för mening med att ordna fotbollsturneringar och dylikt för vuxna människor som bär på en ångest för sin framtid och undrar om de ska få stanna? Ett arbete ger dem däremot ett visst självförtroende, och de kan försörja sig själva. Det skulle också göra det hela billigare. Det finns också stor enighet i riksdagen om att man skall korta väntetiderna. Det är nog den viktigaste åtgärden. Utplacering på slussar och förläggningar utgör också en grogrund för främlingsfientlighet, eftersom dessa anläggningar ofta ligger utanför samhället. Där bor ”de där”. Vad är det för folk som bor där? Det kan bli litet gettoliknande, vilket är mycket dåligt för motverkande av främlingsfientligheten. Vi i miljöpartiet — vi satt inte i riksdagen då — gick emot de stora slussarna och förläggningarna redan från början. Vi tyckte att det förelåg en risk för att de skulle öka främlingsfientligheten och leda till rädsla. Flyktingarna kommer in i samhället och visar sig, och så åker de ut igen. Frågor uppstår. Vad är det för människor? Vad gör de? Det är naturligtvis viktigt att ett land har en enig riksdag när det gäller en så viktig fråga som flyktingpolitiken. Man kan inte gå emot hela sin ideologi och sitt partiprogram, när man har blivit satt här för att försöka förverkliga det. Man måste kunna reservera sig och föra fram sina åsikter, utan att det behöver kallas att man profilerar sig eller exploaterar flyktingpolitiken. Det är självklart, Gullan Lindblad, att vi skall föra vår egen politik i alla frågor och i alla utskott. Det tror jag att alla är överens om. Jag skall nu inte säga så mycket mera, eftersom det blir flera debatter i detta ämne. Jag skall bara kommentera reservationerna litet grand. Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet står bakom. Till reservation 1 kommer jag att yrka bifall i andra hand efter nr 2, som gäller förläggningsorganisationen. Vi anser att det behövs flera fasta förläggningar för att vi skall få bra förläggningar som kan ge trygghet, där de anställda också har en anställningstrygghet så att de kan satsa på sitt arbete och stanna kvar. Det är väldigt viktigt. I reservation nr 4 anför vi att invandrarverket bör se till att förtryck inte förekommer på förläggningarna. Detta har vi fått kommentarer kring. Det är nämligen sådant som förekommer. Myndigheterna bör se till att förtryck inte tillåts. Det har bl.a. förekommit s.k. milt förvar. Invandrarverket har själv sagt ja till detta. Det innebär att flyktingarna inte kan lämna förläggningarna utan att säga till. Det gäller särskilt på de båtar som används som förläggningar. Det har också förekommit att lärare inte får tala med flyktingarna. Flyktingarna får t.ex. inte besöka privatpersoner utanför förläggningarna utan tillåtelse. Det förekommer också att flyktingar som reser bort och besöker vänner går miste om sitt dagbidrag -— jag förstår inte vad det kan vara för mening med detta. Vi kan diskutera sådana frågor ytterligare, om det är någon som är intresserad. Vidare tycker vi att sjukvården för asylsökande är en viktig fråga. Till Sverige kommer en del flyktingar som är i mycket dåligt skick. De behöver mer än akut sjukvård. Bl.a. har Kosovoalbaner visat sig vara de flyktingar som är i sämst skick som grupp betraktad. Det finns enstaka individer som mår ännu sämre. De behöver mer än bara akut sjukvård. De behöver kontrolleras, och man behöver ta reda på om de har några allvarliga sjukdomer, om de har parasiter, om de har gulsot eller mycket dålig tandstatus osv. De behöver alltså mer än akut sjukvård. Jag återkommer i huvuddebatten.

Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 1989/90:25, som handlar om förläggningskostnader. I betänkandet behandlas också motioner som rör förläggningsorganisationen. Jag vill kommentera reservationerna i betänkandet. I reservation 1 från moderaterna och i reservation 2 från miljöpartiet berörs förläggningsorganisation. Den fasta förläggningsorganisationen utökades kraftigt i samband med invandrarverkets omorganisation 1989. Under 1990 har utvecklingen varit den att antalet flyktingar och asylsökande som kommer hit har ökat. De får också stanna längre i förläggningar i väntan på kommunplats, som sagt. Det är mot den bakgrunden möjligt att det finns skäl att överväga om man skall inrätta fler fasta förläggningar. Viiutskottsmajoriteten anser att dessa överväganden om och var fler fasta förläggningar skall inrättas är en fråga som skall avgöras av invandrarverket. Samma uppfattning har utskottet när det gäller reservation 3 från modera terna om resursförstärkning för upphandling av tillfälliga förläggningsplatser. Också den bedömningen måste invandrarverket göra. Reservation 4 från miljöpartiet behandlar invandrarverkets förläggningsansvar, vilket Ragnhild Pohanka berörde. Man säger i reservationen att asylsökande måste få en human behandling på förläggningarna. Det är en självklarhet. Om miljöpartiet har exempel på motsatsen, så tycker jag att det är märkligt att man inte har agerat på annat sätt i den här frågan än genom att motionera i riksdägen. I utskottet har vi frågat efter dokumentation och sagt att det vore mycket allvarligt om det verkligen finns exempel på det som Ragnhild Pohanka talar om. Sådant måste ju anmälas, så att man kan utreda fallen vidare. Den här frågan kan vi fortsätta att diskutera senare. I reservation 5 från moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet behandlas frågan om arbete åt asylsökande. Denna fråga har debatterats i dag, och den har diskuterats mycket den senaste tiden. I reservationen sägs att de asylsökande mår dåligt under väntetiden och att den påtvingade sysslolösheten bidrar till att de mår ännu sämre. Utskottsmajoriteten kan naturligtvis instämma i detta, men att lösa problemet genom att ge dem tillfälliga arbetstillstånd är inte rätt väg att gå. I stället måste arbetet med att förkorta handläggningstiderna fortsätta. Det pågår också arbete med att ordna en meningsfullare tillvaro på förläggningarna, vilket invandrarministern redogjorde för. Frågan om flyktingkvoten, som behandlas i reservation 6 från moderaterna och folkpartiet, diskuterades ju mycket ingående för bara ett par veckor sedan här i riksdagen. Jag tänker inte närmare gå in i den debatten. Reservation 8 från folkpartiet drar upp problemet med placering av barn och barnfamiljer. Det är viktigt att uppmärksamma barnens situation på förläggningarna och vid utredningsslussarna. Det pågår ett samarbete mellan invandrarverket och socialstyrelsen för att utarbeta allmänna råd om barn på förläggning. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag av regeringen att under 1990 följa utvecklingen av det psykiska och fysiska hälsotillståndet hos flyktingbarn och flyktingungdomar. Detta arbete skall redovisas senast i mars 1991. I reservation 9 behandlar folkpartiet fadderverksamheten. Man kan se mycket positivt på att människor som är intresserade vill engagera sig i de här frågorna. Men detta arbete måste bygga på frivillighet. Och det är omöjligt för riksdagen att göra några bindande uttalanden i denna fråga. Övriga reservationer i betänkandet tar upp asylsökandes rätt till allmän sjukvård, barnhälsovård och de handikappade asylsökandes situation. Dessa frågor har diskuterats tidigare. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare uppfattning, nämligen att akut sjukvård i princip skall vara tillräcklig. Även på denna punkt vill jag understryka vikten av förkortning av handläggningstiden. Herr talman! Med dessa kommentarer till reservationerna yrkar jag avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är en självklarhet att behandlingen på förläggningarna skall vara human. Det anser miljöpartiet också. Jag har heller inte sagt att inhuman behandling skulle vara sanktionerad uppifrån, som man säger. Tvärtom! Jag har agerat både på enskilda flyktingförläggningar och på det regionala planet i den här frågan. Därefter har jag tagit upp frågan här i riksdagen, eftersom jag har insett att det behövs en kontroll av dessa förhållanden. Det är det som vi har begärt. Vi har inte skuldbelastat invandrarverket eller regeringen eller riksdagen på något sätt. Denna fråga hör också samman med det låga antalet fasta förläggningar. Det får till följd att personalen kommer och går. Vi menar att det är viktigt med en tillsyn från regeringen eller invandrarverket för att man skall kunna kontrollera hur flyktingar behandlas. Jag vill i detta sammanhang inte ta upp några enskilda fall eller några enskilda förläggningar.
Herr talman! Christina Pettersson säger att antalet fasta platser utökades i och med invandrarverkets nya organisation. Det är visserligen sant, som det står i katekesen. Men om man ser på situationen är förläggningsorganisationen beräknad för en genomsnittlig beläggning på ca 4600 personer, och detta gäller såväl utredningsslussar som asylförläggningar. Detta stämmer alltså mycket dåligt överens med det reella behovet. Christina Pettersson säger att det finns skäl att överväga antalet fasta platser. Det ser jag som en öppning. Christina Pettersson menar att det är invandrarverket som skall bedöma både detta och upphandlingskompetensen inom invandrarverket. Ja, det är väl på det sättet. Men jag har velat fästa uppmärksamheten på detta. Om man ser på kostnaden är de fasta förläggningarna nämligen åtminstone 20000 kr. billigare per år än de tillfälliga. Men när invandrarverket tvingas att snabbt gå ut och upphandla platser är det så att säga säljarens marknad. Staten får då kanske betala för mycket. Jag har alltså fäst uppmärksamheten på detta, och det är kanske bättre att det sker från riksdag och regering än från riksrevisionsverket. Frågan om arbete åt asylsökande har ofta debatterats, men eftersom det inte har hänt tillräckligt mycket har vi i oppositionen återkommit i denna fråga. Och nu äntligen tycks även den allmänna opinionen ha gjort samma ställningstaganden som vi. Det är alldeles sant att det är korta handläggningstider som måste eftersträvas. Men vi befinner oss inte där än. Jag, och säkert många andra, såg ett mycket intressant program i TV häromkvällen som handlade om flyktingförläggningen i Skara, där flyktingarna uttalade sin glädje över att de fick sätta spadar i jorden och att de över huvud taget fick arbeta. Det är ju en human behandling av människor att låta dem känna att de behövs och att de får jobba. Jag vet nämligen efter alla mina kontakter med såväl invandrare som asylsökande att dessa människor vill arbeta. Låt dem göra det från början på ett eller annat sätt. Jag hoppas att det kanske händer en del i denna fråga.
Herr talman! Den akutsjukvård som asylsökande får har visat sig vara helt otillräcklig, dels därför att det har blivit väl dokumenterat att de psykiska och psykosomatiska problem som asylsökande har är så pass stora, dels därför att de epidemiska sjukdomarna inte kan behandlas enbart med akutsjukvård. Utskottsmajoriteten har tidigare avstyrkt sådana krav, men då gällde det kanske en annan situation. Men nu befinner vi oss i en situation där expertis efter expertis uttalar sig om de problem som de asylsökande har i fråga om sjukvård. Därför anser jag att det är helt befogat att utskottsmajoritetens inställning ändras på denna punkt.
Herr talman! Ragnhild Pohanka talade om behandlingen av de asylsökande ute på förläggningarna. Jag tycker att det är allvarliga och lösa beskyllningar som framförs i den allmänna debatten. Och när vi efteråt diskuterar detta i utskottet finns det inte heller någon dokumentation. Om det är på det sättet som Ragnhild Pohanka säger måste det åtgärdas. Och då skall det inte vara en fråga som debatteras i riksdagen. Gullan Lindblad talade om att de allra flesta människor vill jobba och finner en glädje i det. Det instämmer jag helt i. Därför är det viktigt att vi även diskuterar de ca 4000 människor på förläggningarna som redan har arbetsoch uppehållstillstånd och att vi hjälps åt att se till att dessa människor kan komma ut i samhället och få en kommunplats och börja arbeta. Jag tycker att vi skall ägna mer uppmärksamhet åt dem som redan har arbetstillstånd och inte något arbete. Alexander Chrisopoulos tog upp frågan om akutsjukvården och den allmänna sjukvården för asylsökande. Jag har redogjort för att utskottsmajoriteten anser att denna sjukvård är tillräcklig för dessa människor så länge de är asylsökande. Men det är viktigt att vi är uppmärksamma på dessa frågor. Och naturligtvis skall människor inte behöva lida vare sig fysiskt eller psykiskt när de kommer till vårt land.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över att man tar detta så till hjärtat när vi ju har en myndighet som tillser att saker går rätt till. Det är till stor del myndigheternas uppgift att göra detta. Det tycker jag skall ske även i detta fall. Jag har sett tecken på detta, och om någon vill ha en skriftlig dokumentation för att man skall kunna begära en tillsyn, kan jag lämna en sådan. Men jag anser att det skall räcka att man vill att en tillsyn sker av att allt går rätt till och att de asylsökande får den humana behandling som riksdagen, regeringen och invandrarverket vill att de skall ha. När det sker övertramp bör man se till att dessa inte upprepas.
Herr talman! Jag är helt överens med Christina Pettersson om att vi måste diskutera vad vi kan göra för de ca 8 000 personer som i dag sitter fast på förläggningarna och inte har fått någon kommunplats. Av dem är det ungefär 4 000 personer som kan gå ut i arbete. Vi får väl alla rannsaka våra hjärtan och njurar. Jag tycker att det är egendomligt att de inte har kunnat beredas arbete. Det är ett underbetyg för svensk flyktingoch invandrarpolitik att alla dessa arbetsföra människor inte har kunnat få ett jobb trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Det är ett underbetyg.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens om att vi måste inrikta våra krafter på att få ut de människor som redan har arbetsoch uppehållstillstånd i kommunerna. Gullan Lindblad sade att det är ett underbetyg för svensk flyktingoch invandrarpolitik att detta inte har lyckats. Men vi kan se litet vidare på detta. När det blir en debatt om att tillfälliga arbetstillstånd skall ges till asylsökande måste man fundera litet över hur det skall lösas rent praktiskt, eftersom det handlar om människor som inte vet om de får stanna i Sverige. De flyktingar som har fått arbetsoch uppehållstillstånd och de som inte har fått det kan också ställas mot varandra.

Herr talman! På grund av ett missförstånd har jag inte kommit upp på talarlistan i vanlig ordning. Men jag skall ändå försöka hinna med det jag har att säga. Flyktingarna i Sverige lever i skräck. På nytt upplever barnen de fasor som gjorde att de tvingades fly. De har svårt att somna på nätterna av rädsla för attacker och brandbomber. De vågar inte gå ut. Men det är inget krig som hotar dem. Det är ingen hemlig polis eller någon diktator som förgiftar deras liv. Det är vanliga enskilda svenska medborgare, gissningsvis utan någon kriminell bakgrund, som står för terrorn. Vad är det som har hänt? Plötsligt hör vi en hel församling normala kimstabor skratta med ett nytt och rått tonfall: Hur utfordras de där kreaturen egentligen? Plötsligt står en vanlig förtroendevald kommunalpolitiker i TV och säger att nej, flyktingar vill vi inte ha hit, de kackar i våra rabatter. Plötsligt börjar våra anständiga grannar och snälla släktingar tala om att de där kriminella flyktingarna borde man ju inte släppa in, och för resten känner jag en som minsann blev bestulen av en svartskalle för ett tag sedan. Plötsligt försvinner det där tunna lagret av civilisation och humanitet. Under gapar råheten, det rent djuriska i människan. Det är nästan att man känner doften av begynnande fascism. Vi kan nästan höra Sverigedemokraterna flina tyst i bakgrunden. Vad har hänt med humaniteten? Vad har hänt med anständigheten? En del tror att det har blivit så att vi släppt in för många flyktingar. Kanske är det så att de djuriska instinkterna att försvara sitt revir automatiskt kommer fram när man upplever ett hot från en annan stam. Men när vi på 60 och 70-talet som mest tog emot över 70 000 invandrare på ett år var det ingen större oro. En kanske mer trolig förklaring är just det dubbla budskap från regeringens sida som Alexander Chrisopoulos talade om . Jag vill gärna återkomma till detta i nästa debatt. En delförklaring är att vi kanske har valt ett mottagningssystem som i onödan har skapat friktion mellan svenskar och flyktingar. En huvudbyggsten i det systemet är det principiella förläggningstvånget, som gör att flyktingarna buntas ihop och förvandlas till ett slags djur i bur inför oförstående ortsbor. I förläggningen förlorar flyktingar sin identitet som individer och blir till en stor och hotande grupp som skapar rädsla hos svenskar, just därför att de inte uppfattas som enskilda människor. En annan huvudbyggsten i det systemet är förbudet att arbeta. Under de senaste veckorna har vi parallellt med vansinnesdåden mot flyktingförläggningarna sett en opinion växa fram som kräver att asylsökande får lov att arbeta. Det är förödande för de asylsökande att gå sysslolösa, ibland i flera år, och inte kunna fundera över något annat än om de kommer att få stanna eller inte. Det är förödande för svenskarnas inställning som ser dessa sysslolösa asylsökande vandra kring på dagtid på hemorten men ändå bli klädda, närda och få tak över huvudet som ett slags liljor på marken. Aftonbladet har med stor intensitet drivit linjen att asylsökande måste få arbeta. Också AMS-chefen har förespråkat just den modell som vi i folkpartiet har föreslagit: för att undvika det gästarbetarsystem som invandrarministern med rätta fruktar bör man t.ex. kunna ordna beredskapsarbeten eller göra andra specialarrangemang. Folkpartiet anser också att förläggningstvånget måste bytas mot en helt ny modell, där de asylsökande själva i första hand uppmuntras att lösa bostadsproblemet om de kan och vill. Det tror vi många skulle vilja och kunna göra, och framför allt tror vi att de skulle må bättre. Om vi ändå kunde lära oss att det är mänskliga varelser vi hanterar! Det är människor som har kommit för sin frihetslängtans och sin trygghetstörsts skull. Men vi låser in dem, låser in deras barn, vi skall kontrollera dem och ha dem under uppsikt på förläggningar. Vi föser dem runt landet i olika förläggningar allt efter årstidernas växlingar. Särskilt de ensamma barnen får lida av att först rota sig på mottagningsslussen och sedan skjutsas till ytterligare en förläggning för att sedan kanske få komma till ett mer långvarigt hem. De utsätts för konstanta byten av vuxna som skall vara extraföräldrar, ge kärlek och ta emot förtroenden och sedan raskt klippa av banden när barnet flyttas till nästa ställe. Därför har vi föreslagit att just ensamma barn inte skall flyttas förrän det blir klart var de skall bo. Därför har vi föreslagit att särskilt barnfamiljer skall slippa flyttas från förläggning till förläggning och att verksamheten på vissa förläggningar skall anpassas till barnfamiljernas behov. Flyktingkvoten har vi, som tidigare nämndes, haft uppe till debatt alldeles nyligen här i riksdagen. Men sedan dessa har faktiskt Christina Rogestam i senaste numret av Ny i Sverige anslutit sig till just de krav som bl.a. folkpartiet fört fram, nämligen att flyktingkvoten bör höjas till 2 000. Jag hoppas innerligt att vi skall kunna få ett sådant förslag från regeringen nästa år. Av tidsbrist är jag tvungen att sluta här men, herr talman, jag yrkar bifall till reservationerna 5, 6, 7, 8, 9 och 11.

Herr talman! Den här frågan är uppdelad i två debatter, och debattordningen blir därefter. Jag känner anledning att kommentera något även detta första ärende, även om vi från centern inte har någon reservation där. Beträffande händelserna den senaste tiden, de våldsbrott som är riktade mot enskilda flyktingar och flyktingförläggningar, kan man konstatera att den här typen av händelser inträffar i det svenska samhället med jämna mellanrum. Man kan se ett mönster i det om man tittar över en period på 10—15 år. Den här typen av aktioner riktade mot flyktingar och flyktingförläggningar i kommuner har alltså förekommit ett antal gånger under de senaste 15—20 åren. Det mönster man kan se där är att sådana aktioner kommer några månader efter det att vi har haft en stor uppmärksamhet kring ett ökat flyktingmottagande, dvs. när det har kommit förhållandevis många flyktingar under en period till Sverige och detta har satt en viss press på vår flyktingmottagningsorganisation. Man kan se ett annat mönster i att ett antal människor åker omkring i landet och, som de uttrycker det, ägnar sig åt information om flyktingmottagning och flyktingverksamhet, men i stället med sin desinformation bidrar till att skapa motsättningar mellan svenskar och de flyktingar som finns på förläggningarna. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med detta, och det är att skärpa straffen för dem som ägnar sig åt uppvigling och uppmuntrar till våldsbrott med rasistiska inslag. På det sättet kan vi sätta stopp för dessa personers verksamhet. Sedan finns det en annan sida i frågan — den allmänna opinionen. Där är det bara att konstatera att en del av det som i dag kallas för flyktingfientlighet i själva verket är otrygghet. Maria Leissner talar om att humaniteten har väldigt tunn yta. Man kan säga att humaniteten har en mycket tunn yta även när det gäller att acceptera t.ex. behandlingshem för alkoholister, för narkotikamissbrukare och HIV-smittade samt utvecklingsstörda. Då får vi precis samma typ av debatt, och då är också humaniteten ganska tunn i det svenska samhället. Det är alltså fråga om trygghet i hög grad. Trygghet kan vi åstadkomma i vårt samhälle genom att se till att vi har en saklig, korrekt argumentering och information när det gäller vårt flyktingmottagande. Vi bör se till att vi inte sopar problemen under mattan utan att vi öppet debatterar och diskuterar frågorna, så att vi på ett korrekt sätt kan bemöta de missuppfattningar och den desinformation som sprids. Först då kan vi åstadkomma den totala uppslutning som behövs för att vi skall kunna ha en generös flyktingpolitik i landet. Jag skulle, herr talman, vilja säga ett par ord om förläggningsverksamheten. I vårt budgetsystem för flyktingpolitiken tillåter vi kostnaderna för flyktingförläggningsverksamheten växa hur mycket som helst. Där finns inga begränsningar. Dessa kostnader får vi helt enkelt ta, men när det gäller pengar som anslås till att utreda de asylsökandes förhållanden för att kunna ta ställning i sakfrågan har vi regleringar och bestämmelser. Vi beslutar in till sista kronan hur mycket detta får kosta. Invandrarministern talar sig varm för kortare handläggningstider. Det enklaste sättet att uppnå kortare handläggningstider är faktiskt att ta bort den begränsning som gäller pengar till polisen och invandrarverket för utredningsändamål. Vi måste göra invandrar verkets organisation så flexibel att man kan anpassa utredningsverksamheten till de faktiska förhållandena. Det har man redan gjort inom polisen. Nu är nästa steget att göra detta med invandrarverket. Den lärdom som vi får dra från 80-talet är att vi inte skall sätta något fixtal för hur invandrarverkets resurser skall se ut när det gäller utredningsverksamheten. Den verksamheten måste vara lika flexibel som flyktingmottagandet. Där har jag en liten vädjan till invandrarministern och regeringen — jag vet att det finns en ansökan från invandrarverket om ökade resurser för att kunna påskynda handläggningarna. Jag hoppas att regeringen nu kommer med ett klart besked till invandrarverket om att man får fria resurser så att verket kan ta sig an och ytterligare förkorta handläggningstiderna för dem som väntar. I diskussionen kommer också frågan upp: Hur skall vi hantera dem som sitter och väntar? Här finns de som menar att man nu skall ge tillfälliga arbetstillstånd, för det skulle underlätta situationen och förbättra den allmänna opinionen. Jag tillhör dem som menar att vi inte får frångå det beslut som riksdagen faktiskt fattade i maj månad förra året om tidsramen när det gäller behandlingen av inkomna asylansökningar. Att frångå detta beslut och tillåta en mängd andra lösningar tycker jag på något sätt är att avvika från den enighet som här har rått om att handläggningstiderna måste kortas ned. Alla resurser måste avsättas för att förverkliga detta. Det är således frågan om handläggningstiderna som vi måste prioritera under de närmaste åren. Vi måste verka för ett fungerande system som innebär att det verkligen blir kortare handläggningstider. När det gäller den allmänna opinionen ser man inte någon skillnad mellan den flykting som finns på en asylsluss, en asylsökande som inte får arbeta eller den flykting som har permanent uppehållstillstånd men som inte får något arbete och som därför måste vistas på en förläggning ute i någon kommun. Man tycker rent allmänt lika illa om alla dessa, därför att de inte arbetar. När det gäller den allmänna opinionen tror jag inte att den bild som man har av förhållandena kan ändras om inte de flyktingar som har uppehållstillstånd snabbt får möjlighet att arbeta. Jag tycker att det viktigaste är att den gruppen prioriteras, så att dessa människor snabbt kan komma i arbete. Det är faktiskt de här människorna som i dag är socialbidragstagare. Såvitt jag förstår är just detta ett argument som man tar till i debatten, alltså att detta med att vissa får socialbidrag skulle bidra till en större invandrarfientlighet.
Herr talman! Jag börjar med att kommentera vad Rune Backlund sade. Invandrarverket fick i början av året de utökade resuser som man begärt för att kunna åstadkomma en förstärkning på utredningssidan. Som jag sade i mitt inledningsanförande har utgångspunkten för de förstärkningar som vi har gjort under året hela tiden varit att vi måste eftersträva att väntetiderna kan kortas, och det är en ambition som vi under inga förhållanden kommer att avstå från. Dessutom kan jag tala om att det när det gäller invandrarverkets nya ansö kan visserligen inte har anvisats några pengar, men att man har fått ett underhandsbesked om att man kan börja rekrytera folk. Så till detta med dubbla budskap. Maria Leissner framhåller att hon ansluter sig till vad Alexander Chrisopoulos sade. Men jag noterar att Alexander Chrisopoulos talade om dubbla budskap från riksdagen och om många frågor där vi inte har varit tillräckligt tydliga. Jag noterade också en viss självkritik även från Alexander Chrisopoulos själv. Maria Leissner lägger hela ansvaret när det gäller talet om dubbla budskap på regeringen. Det finns ingen självkritik från det hållet, utan det är fråga om partipolitik. Men det är precis vad jag hade hoppats att vi skulle kunna avstå från när det gäller att finna orsakerna till det främlingsfientliga budskap och de illdåd som i dag förekommer. På precis samma sätt skulle jag, som vi gör i denna kammare när vi har olika uppfattningar, kunna hävda att det ni har förespråkat hade kunna leda till en annan situation. Jag skulle alltså kunna hävda att ni, som jag uppfattar detta, är beredda att uppge på kvaliteten i fråga om flyktingmottagandet och att talet om dalt är exempel på detta med dubbla budskap. Men jag har avstått från att göra det. I mitt anledningsanförande försökte jag i stället understryka att det är viktigt att vi nu tillsammans är tydliga gentemot vissa grupper utanför denna kammare. Vilka tokigheter ni än tycker att regeringen har gjort och vad jag än tycker om oppositionens förslag så legitimerar det inte vad som har hänt under den senaste tiden. Vi skall inte ge dem som gör illdåd chansen att säga: Det är inte vårt fel att vi bränner baracker utan det är regeringens fel, för vi har fått dubbla budskap. I stället skall vi gemensamt kräva att dessa själva skall ta ansvar för sina gärningar. Över huvud taget skall vi verka för att sådana här händelser inte förekommer. Maria Leissner nyanserar sitt budskap om detta med att arbeta under väntetiden — precis som Aftonbladet har gjort, som Maria Leissner hänvisar till. Nu talas det i första hand om beredskapsarbeten. Men så står det inte i reservationen. Och det är nog inte heller vad som har uppfattats i den allmänna debatten. Det har handlat om tillfälliga arbetstillstånd på den öppna arbetsmarknaden osv. Jag uppfattade Maria Leissners nyansering så, att detta inte var möjligt. I så fall är vi överens. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag har för avsikt att ta del av de idéer som arbetsmarknadsverket och dess chef har. Det är viktigt — i detta avseende vill jag anknyta till vad Alexander Chrisopoulos sade — att vi inte kommer med dubbla budskap. Det är faktiskt inte så, att jag inte har varit tydlig. Jag menar att vi inte kan använda asylsystemet på ett sådant sätt att vi skapar utrymme för gästarbete. Vidare handlar det om omsorg om de flyktingar och asylsökande som kommer hit för att söka asyl, inte för att få ett tillfälligt arbete. Detta har jag inte stuckit under stol med, utan det här har jag försökt förklara i televisionen och annorstädes. Men för detta har jag mer eller mindre idiotförklarats på tidningars ledarsidor. Det tycks som om både Maria Leissner och Alexander Chrisopoulos håller med mig i detta avseende, och det är en bra utgångspunkt för den fortsatta diskussionen.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för det positiva beskedet om att invandrarverket skall få de pengar som man har begärt för nästa budgetår för att kunna skynda på handläggningen av asylärenden. Dessutom tycker jag att detta kan vara en lärdom för 90-talet. Varje gång som man har försökt att åstadkomma en fast organsation för invandrarverket när det gäller att utreda frågan om asylsökningar har det visat sig att det verkliga behovet underskattats när det gäller denna fasta organisation. Jag tror därför att samma typ av budgetteknik måste tillämpas i fråga om personalresurserna i asylärenden som den teknik som använts när det gäller förläggningskostnader och slusskostnader — dvs. man måste anpassa resurserna till de faktiska förhållandena. Det innebär att invandrarverket måste ha en mycket mera flexibel organisation även för tillståndsverksamheten. Jag vet att regeringen under innevarande år har gett polisen stor frihet när det gäller att ta de resurser i anspråk som man anser behövs för att arbetet skall kunna klaras. Jag menar att invandrarverket fortsättningsvis bör ha en motsvarande frihet och att detta måste uppmärksammas i det budgetarbete som påbörjas här till hösten.
Herr talman! Kravet på beredskapsarbeten är inte något nytt krav från vår sida, utan det kravet har vi i folkpartiet drivit i riksdagen åtminstone så länge som jag har debatterat flyktingpolitik — alltså närmare i fem år. Huvudsakligen har vi föreslagit beredskapsarbeten som modell för arbetet med att finna en lösning när det gäller de asylsökandes behov av att få ett arbete. Men vi har också varit öppna för andra lösningar och för diskussioner om eventuella föroch nackdelar i detta sammanhang. Det finns ingen orsak att göra annat än att välkomna den öppnare attityden från invandrarministerns sida beträffande det aktuella förslaget — kanske är det så, att förslaget nu kommer från rätt håll, nämligen från AMS. Invandrarministern tycker inte att vi skall göra partipolitik av händelserna, och naturligtvis är det behjärtansvärt att vi tillsammans är tydliga i vår reaktion på de avskyvärda dåd mot flyktingförläggningar som har förekommit. Men frågan är om vi gör en hundraprocentigt lika analys av varför det har uppstått mera främlingsfientlighet. Jag uppehöll mig i mitt anförande främst vid just den mottagningsmodell som även folkpartiet bär en del av ansvaret för, och där kan också spåras en viss självkritik. Folkpartiet föreslår följaktligen reformer, som vi tror kommer att stärka relationerna mellan svenskar och invandrare. När det gäller attityden mot främlingsfientligheten finns det olika skolor. En del tror att man kan gå främlingsfientliga krafter till mötes på halva vägen, att de kvävs genom vänlighet och förståelse, att de lugnar sig om fler flyktingar avvisas. Men det gör de inte. Just en sådan attityd är i stället som gödsel för främlingshat. Blanka vapen är faktiskt det enda som hjälper mot rasister, och det vore underbart om vi alla kunde enas om den attityden. Rasismen måste bli tabu igen, och därför tycker jag att vi kunde enas om att sluta dalta med främlingsfientligheten och sluta strama åt flyktingpolitiken, i en ständig anpassning till vad regeringen uppfattar som opinionen. Annars är jag rädd för att det här kan ta en ända med förskräckelse.

Herr talman! I mitt tidigare inlägg sade jag att det är ett nederlag för demokratin att det finns människor som inte är mottagliga för någon form av argument och upplysning. Det är ett nederlag för demokratin att det finns människor som inte delar den värdegemenskap som inte minst arbetarrörelsen har byggt upp här i landet. Vi bär alla ansvaret för det. Kanske har vi varit för självtillräckliga och för självbelåtna vad gäller den demokratiska utvecklingen. Kanske yttrandefriheten, i bemärkelsen förutsättningar för folk att kunna använda yttrandefriheten, har varit begränsad. Kanske yttrandefriheten har varit ett privilegium för en allt mindre skara av professionella tyckare, som framför allt har som målsättning att ständigt söka bekräftelse på sin egen förträfflighet. Det vanliga, enkla folket har däremot inte haft möjlighet att utnyttja yttrandefriheten. Man har inte haft möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och idéer. Det finns skäl för oss att vara självkritiska i detta avseende. Det är ingen tillfällighet eller lagbunden utveckling att det finns folk — en växande del av befolkningen — som i dag inte delar vår uppfattning. Vi kanske bär ansvaret för det dubbla budskap som flyktingpolitiken de facto innebär i dag. Det finns alltså människor som lever i flyktingförläggningar, och de lever i en konstitutionell och institutionell situation. Visst kunde vi utnyttja frivilliga organisationer. Visst kunde vi vända oss till folk som kan hjälpa till på frivillig basis. Visst kunde vi använda folkrörelsen och dess möjligheter att hjälpa till i den situationen. Visst skulle vi kunna hitta sysselsättning för dessa människor. Varför gör vi inte det? Jo, helt enkelt därför att vi måste ha kontroll över flyktinginvandringen. Det enda sättet att få den kontrollen är att ha den form vi har i dag. Över hela flyktingpolitiken finns nämligen en överskuggande rädsla för att inte klara av situationen om det kommer för många flyktingar. Men låt oss anta att denna rädsla är befogad! Jag ifrågasätter inte regeringens och de övriga partiernas goda vilja. Jag ifrågasätter inte heller att det kan finnas fog för en sådan rädsla. Men låt oss diskutera det i stället, ha förtroende för att svenska folket är kapabelt att förstå det! Gör vi inte det, ger vi ett dubbelt budskap.
Herr talman! Vad gäller möjlighet för asylsökande att arbeta under väntetiden, beklagar jag att invandrarministerns fantasi inte sträcker sig längre än möjligtvis till beredskapsarbeten i offentlig regi, dvs. åtgärder som kan göras inom det offentligas ram. Just på detta område är det mycket viktigt att låta olika blommor blomma och ta till fantasin för att människor skall komma ut i arbete. Det kan också röra sig om temporära arbetstillstånd. Jag ser inte någon fara i att asylsökande jobbar under väntetiden, men det viktigaste är naturligtvis att få ner väntetiderna. Det var bra att Rune Backlund på sin fråga fick svaret att invandrarverket får ökade möjligheter att göra snabbare utredningar. Det är det som vi alla kämpar för. Det är viktigt att människor under tiden har en human tillvaro, och arbetet är en del i detta — alla typer av arbete. Vi är alltså överens om att det är nödvändigt med snabba handläggningar. Men situationen i dag är den att det finns få fasta förläggningsplatser, och de tillfälliga platserna är mycket dyrare än de fasta. Jag ser inte något som helst pikant i detta att jag vill ha en översyn av behovet av fasta kontra tillfälliga platser. Som politiker och ansvarig för statens ekonomi har jag i uppdrag att se på detta. Vi moderater tillsammans med övriga oppositionspartier har förespråkat att enskilda och organisationer skall kunna driva förläggningar. De kan mycket väl driva fasta förläggningar också. Om man i en akut situation är tvungen att gå ut och upphandla kommer man naturligtvis i underläge, oavsett vem som driver verksamheten. Vi måste se till realiteter. Jag tycker i alla fall att det är skäl i att göra en sådan här översyn.

Så är det i varje politisk fråga som vi diskuterar: Varför blev det som det blev? Vad borde man göra? Vill man ha det annorlunda? Det finns olika uppfattningar.

Vi skall föra en öppen debatt. Vi kan mycket väl försöka jämföra våra analyser och diskutera dem, men det vore mig främmande att gå ut och påstå att vissa åtgärder legitimerar främlingsfientlighet eller sådana dåd som har begåtts den senaste tiden. Då behöver man inte ta ansvar för sina handlingar, som jag sade förut, utan man kan bara säga att främlingsfientligheten är regeringens fel. Till sist vill jag ta upp Alexander Chrisopoulos exempel i fråga om att vi kan ha olika uppfattningar om en viss åtgärd. Det gäller alltså slussförläggningarna, som nu finns för att ärendena skall kunna utredas så snabbt som möjligt. Den övergripande målsättningen är ju, som alla är överens om, att försöka få ner väntetiderna. Det är alltså nödvändigt att folk och utredningsresurser finns tillgängliga. Alexander Chrisopoulos gör däremot tolkningen att slussförläggningarna är till för att ha kontroll över människor. Här har vi olika uppfattningar, och det är inte så konstigt. Jag vill bara säga till Gullan Lindblad, för säkerhets skull, att min fantasi ännu inte har kommit så långt som till beredskapsarbeten.
Herr talman! När man under de senaste veckorna har blivit tillfrågad av journalister och andra vad de attentat som vi har sett beror på och varför främlingsfientligheten verkar öka, har det varit oerhört svårt att nämna en enda orsak eller en extra tänkbar analys. Jag pekade i mitt inledningsanförande på några olika orsaker. Det kanske inte är sanningen det heller. Det kan gå en slags brun våg över Europa, i spåren efter 60-talets röda våg och 80-talets blå. Vi har sett likartade tecken på ökande antisemitism och främlingsfientlighet i såväl Västsom Östeuropa under de senaste åren. Det kan vara ekot av det som kommer till Sverige, och det kan vara därför som det är svårt att göra en analys. Men om man skall försöka påverka saker och ting här och nu, saker som vi kan påverka genom politiska beslut, har folkpartiet föreslagit att vi ändrar på vårt mottagningssystem så att vi minimerar friktionspunkterna mellan svenskar och invandrare, bl.a. genom att införa möjligheter för asylsökande att arbeta och genom att skapa en mer flexibel modell i flyktingmottagningen, så att vi inte tvingar in alla i förläggningar. Det är också viktigt att vi alla, inkl. regeringen, slutar att försöka gå främlingsfientliga krafter till mötes, slutar att försöka blidka dem genom att minska antalet flyktingar som får komma till Sverige eller genom att på annat sätt försöka anpassa oss en aning till deras krav. Jag tror att det är dags nu att vi gemensamt tar ställning och bestämmer oss för att rasismen måste bekämpas och det med de skarpast möjliga vapnen. Vi måste dra upp en klar front mellan demokratiska och rasistiska krafter. Därför kan jag inte låta bli att uppmana regeringen att byta litet grand av det språk som man har begagnat under de senaste åren och gärna haka på ett och annat förslag från folkpartiet och andra partier om att stärka rättssäkerheten för flyktingar.
Herr talman! Jag trodde att jag hörde fel när invandrarministern sade att hon inte ens hade kommit så långt som till att tänka på beredskapsarbeten för de asylsökande. Då ber jag: Försök nu att ta fram fantasin.

Herr talman! I mitt anförande i det förra ärendet hävdade jag att den faktiska innebörden av Sveriges invandraroch flyktingpolitik tyvärr inte tycks vara känd i tillräcklig omfattning. I debatten spelar tidningarna ofta på känsloargument, vilket i kombination med olyckliga inslag i hur vi tar emot våra invandrare och flyktingar kan leda till det slags upphetsade stämningar som ytterst kan resultera i de avskyvärda dåd som vi alla fördömer. Den rädsla och den oro som skapas av sådana handlingar måste motverkas genom en konsekvent och tydlig eller, snarare, en för alla begriplig invandraroch flyktingpolitik. Politiken måste ha medborgarnas stöd, men det kräver i sin tur att politiken skall kunna förstås av medborgarna. Det finns inget som helst försvar för terrorhandlingar och de negativa attityder gentemot flyktingar och invandrare som vi kunnat iaktta på sistone. Med en annan politik skulle situationen kunna vara en annan. Regeringen ville länge framhålla att svensk invandraroch flyktingpolitik var världens mest generösa. När så den bistra verkligheten visade att det lilla Sverige inte förmådde ta emot alla de tusentals människor som sökte sig hit, tvingades regeringen dra i nödbromsen. Vi fick en häftig debatt, inte minst i detta hus. Hade Sverige fört en konsekvent flyktingpolitik i huvudsaklig överensstämmelse med FNs flyktingkonvention, något som vi moderater i alla år förespråkat, och om moderat politik hade varit rådande på andra politikområden i samhället hade situationen varit en annan.

Ryckighet i tillämpningen av gällande lagar, åtföljd av hård politisk debatt, har enligt vår uppfattning givit onödig näring åt flyktingfientliga tendenser. För ett år sedan antogs huvuddelen av ett förslag till ny utlänningslagstiftning. Då utspelades såväl i som utanför denna kammare vad jag vill kalla ett spektakel. Den nya utlänningslagen utmålades som hård och inhuman. Det sades att det skulle bli hart när omöjligt att söka politisk asyl i Sverige. Vi vet nu, när vi har facit, vad som hände: Under andra halvåret i fjol kom dubbelt så många asylsökande till vårt land som tidigare. Tyvärr kunde inte lagförslaget i dess helhet antas förra våren. Delar av lagen bordlades och behandlas i ett av de betänkanden vi nu diskuterar, nämligen socialförsäkringsutskottets betänkande 19. Utskottsmajoriteten, till vilken vi moderater ansluter oss, tillstyrker nu, liksom för ett år sedan, förslaget, något som ger möjlighet att ta vuxen i förvar för utredning när identiteten är oklar, liksom möjlighet att göra en ytlig kroppsvisitering. Frågan om dokumentlöshet har diskuterats i flera år. Vi vet att en majoritet av de asylsökande periodvis har kastat varje identitetshandling eller annan handling som hade kunnat styrka identiteten. Detta kan inte accepteras, och enligt regeringens beslut den 13 december förra året räknas också brist på dokument som skulle styrka identiteten som en negativ faktor vid den slutliga bedömningen. Vid den av utskottet anordnade utfrågningen den 20 mars redovisade representanter för rikspolisstyrelsen att det skulle ha underlättat polisens möjligheter att avgöra vilka som verkligen har flyktingskäl, om de lagparagrafer som vi nu diskuterar hade funnits tidigare. Jag beklagar att lagen i dess helhet inte kunde antas redan förra våren. Genom trixandet i riksdagen har oskyldiga människor fått lida i onödan på grund av att deras sak inte har kunnat prövas på ett rationellt sätt. När det gäller möjligheten att ta barn i förvar kommer den nya lagstiftningen att bli mycket restriktiv. Det måste först övervägas om inte barnet i stället kan ställas under uppsikt. Förvarstagande av barn kommer med andra ord att ske i färre fall än för närvarande, något som är värt att uppmärksammas. Den allmänna debatten säger ju någonting helt annat. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 19 i dess helhet. När det gäller svensk flyktingpolitik är det viktigt att understryka att flyktingfrågorna endast kan lösas genom ett aktivt internationellt samarbete. Vi lever i en tid där vi kan se fram emot ökad rörlighet och stora flyktingströmmar - ja, nya ”folkvandringar”. Flyktingpolitiken måste ingå i en helhet som innefattar utrikespolitik, biståndspolitik och asylpolitik. Vår politik måste innebära att vi prioriterar flyktingar från flyktingläger, s.k. kvotflyktingar, och att vi iakttar en viss återhållsamhet när det gäller spontanflyktingar, t.ex. genom en striktare tillämpning av asylreglerna. I huvudsak överensstämmer detta med den praxis som tillämpas sedan den 13 december. Vi skall också vara öppna för en viss arbetskraftsinvandring. Allt detta är i enlighet med vad som föreslagits i moderata motioner, förslag som nu börjar vinna visst gehör. Herr talman! Jag skall nu i korthet kommentera de moderata reservationerna i betänkande nr 19. I reservation 1 betonar vi det internationella flyktingarbetet. Vi anser att flyktinglagstiftningen bör harmoniseras inom Norden och på sikt inom Europa. Vi har bl.a. framfört att Sverige bör ta initiativ till en alleuropeisk flyktingkonferens med detta syfte. I reservation 15 framhåller vi betydelsen av åtgärder mot den s.k. dokumentlösheten. Vi har bl.a. föreslagit att passagerare vid flygplatsen bör ”ledas” fram till passkontrollen, något som sker vid vissa internationella flygplatser. Genom strikta krav på dokument skulle polisen få en chans att avvisa brottslingar som söker sig hit och under falska premisser. I reservation 25 föreslår vi att lagen bör ändras så att den utlänning som begått ett allvarligt brott bör utvisas om han inte kan åberopa särskilda skäl för att få stanna. Anknytningen till Sverige och uppehållstidens längd skall även i fortsättningen ha betydelse, men bedömningen bör bli stramare. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkande nr 16 och till de delar av hemställan där enighet råder.